Herr talman! Vid gårdagens plenum fördes i kammaren en utdragen debatt om det statliga läromedelsförlaget. Med hänsyn till den glesa besättningen i dag förmodar jag att kammarens ledamöter anser att det mesta nu är sagt om de statliga förlagen. Talesmännen för regeringspartiet, herr Arvidson och inte minst utbildningsministern, talade ju varmt för detta statliga läromedelsförlag. Från regeringspartiet sjöng man i går det statliga företagandets höga visa, vers 1, och i dag får vi alltså höra vers 2. Då jag inleder debatten om detta nya statliga företag kanske jag får göra en kort tillbakablick på vad som har hänt under årens lopp i fråga om den statliga publikationsverksamheten. Redan 1954, alltså för 14 år sedan, väcktes från högerhåll av nuvarande andre vice talmannen herr Cassel en motion om begränsning och förbilligande av de av statliga verk och institutioner utgivna tidskrifterna.

Detta var alltså i januari 1954. Vi fick också en mer detaljerad redogörelse, åtminstone ett år, och jag tror att det var det påföljande året. Bland de tidskrifter som så småningom — till min ledsnad, måste jag säga — försvann befann sig Konjunkturjournalen, som jag tyckte var utmärkt och som innehöll en kort och översiktlig sammanställning av den aktuella statistik som man bäst behövde över indexserier, över export och import, över statsinkomster och statsutgifter o.s.v. Fem år senare, alltså 1959, började stats revisorerna intressera sig för den ganska rikhaltiga floran av tidskrifter och framförde kritik mot den statliga publikationsverksamhetens organisation och finansiering. Enligt revisorernas mening kunde denna bedrivas på ett mera rationellt och mindre kostnadskrävande sätt. Revisorerna hade nämligen fått det intrycket att myndigheterna i allmänhet inte särskilt intresserade sig för de möjligheter som kunde föreligga att skaffa inkomster genom försäljning av publikationerna. Detta ansågs ha ett visst samband med det rådande systemet för finansieringen av publikationerna, nämligen genom anslag på riksstaten. Däri hade onekligen revisorerna rätt. Anledningen till motionen, som herr andre vice talmannen Cassel den gången väckte, var närmast att i det årets statsverksproposition hade äskats anslag till arbetsmarknadsstyrelsen för anskaffande av en tryckerianläggning som skulle trycka inte vad man skulle tro, nämligen styrelsens tidskrift, utan riksvakanslistan, blanketter, formulär, rapporter o. d. Förhållandena var inte tillfredsställande, ansåg revisorerna. De framlade också förslag som bl.a. syftade till ökad självfinansiering. Även förutsättningarna för att låta myndigheterna helt eller delvis disponera inflytande inkomster från försäljningen borde undersökas, sade revisorerna. Riksdagen lade — man kanske kan säga för ovanlighetens skull — inte revisorernas berättelse till handlingarna utan riksdagen uttalade, på förslag av statsutskottet att den av revisorerna väckta frågan vore förtjänt att följas med uppmärksamhet. Det är åtminstone försiktigt uttryckt. Det är den traditionella återhållsamma skrivningen från statsutskottet, men andemeningen var ganska klar: det var inte bra som det var. Dessutom pekade statsutskottet på att det vid tillkomsten av nya publikationer var särskilt angeläget att klarlägga i vilken utsträckning fi nansiering kunde ske utan statsanslag. Utskottet underströk vidare vikten av att tryckningskostnadernas storlek beaktades. Resultatet av riksdagens uttalande blev att regeringen 1962 uppdrog åt statskontoret att i samråd med riksrevisionsverket utreda den statliga publikationsverksamheten. «Utredningen redovisade sitt arbete förra året i betänkandet »Statlig publicering». Så skall jag lämna några sifferuppgifter. Jag gör det för att göra det lite bekvämare för kammarens ledamöter så att ni inte behöver läsa så mycket i propositionen och utskottsutlåtandet. Ni kan härigenom få en liten uppfattning om vad det rör sig om. Antalet myndigheter och institutioner som årligen ger ut publikationer är omkring 200, antalet publikationer 700 å 800 och kostnaderna uppgår till omkring 150 miljoner per år varav cirka hälften faller på egentliga publikationer, 35 miljoner faller på blanketter, 25 miljoner på kartor och sjökort. Inkomsterna torde röra sig om cirka 40 miljoner, men av dessa 40 miljoner utgör närmare 30 miljoner televerkets inkomster i samband med utgivningen av telefonkatalogen — det torde vara annonserna i den stora upplagan. Den statliga publiceringsverksamheten är sålunda av betydande omfattning. Att det här är ett fält med utrymme för rationaliseringar och besparingar kan vi vara ense om. Statskontorets utredning utmynnade i förslag om inrättande av två med det statsägda Svenska Reproduktionsaktiebolaget samordnade företag, ett allmänt förlag med distribution — det är det vi nu behandlar — och ett speciellt förlag för produktion av läromedel. Det senare förslaget godkändes av kammaren redan i går. Vi har inte blivit övertygade om att den i propositionen föreslagna lösningen av den statliga publiceringsverksamheten är lämplig och vi är inte ensamma om vår skeptiska inställning till utvidgning av den statliga verksamheten även på detta område. Många skäl kan anföras mot bildandet av ett allmänt statligt förlag och mot organisatorisk samverkan mellan detta och tryckeriverksamheten. Inom det enskilda näringslivet finns det exempel på stora företag som för tryckeriproduktionen enbart anlitar utomstående företag. De skäl som främst talar mot en samordning är den grafiska teknikens snabba utveckling, den alltmer långtgående specialiseringen av tryckeriföretagen i syfte att åstadkomma en ekonomisk produktion samt det förhållandet att en betydande kapacitet finns inom den grafiska branschen. En organisatorisk samordning mellan förlaget och SRA torde medföra risk för att företagets tryckeri kan komma i förmånsställning i relation till andra tryckeriföretag vid trycksakers upphandling. Detta skulle medföra en marknadsmässigt omotiverad utbyggnad av de statliga tryckeriresurserna. Vi anser att önskemålet om en opartisk och ekonomisk upphandling lättare tillgodoses om de statliga förlagen inte är organisatoriskt samordnade med SRA:s tryckeri. Näringsfrihetsombudsmannen har också behandlat frågan och framhållit följande som det kan vara skäl att citera: »I den här berörda frågan» — beträffande samordningen — »har flera av utredningens ledamöter och experter anmält avvikande mening.» — »De har därvid framhållit den grafiska teknikens snabba utveckling genom att tryckeriföretagen alltmer specialiserar sig för att åstadkomma en ekonomisk produktion samt genom att överkapacitet finns i branschen.» »Från de synpunkter jag har att be akta kan jag i allt väsentligt instämma i sålunda anförda betänkligheter i konkurrenshänseende mot en organisatorisk samordning av statlig förlagsoch tryckeriverksamhet. I utredningen uttalas visserligen dels att dylik samordning icke är ovanlig på den enskilda sektorn, dels att anordningar bör eftersträvas för att i möjligaste mån skydda de föreslagna förlagens objektivitet vid upphandlingen.

Det förefaller mig också som om inte heller det föredragande statsrådet varit alldeles övertygad härvidlag, eftersom han inskränker sig till att säga att han »knappast» finner farhågorna befogade. Man är ju inte alldeles van vid att finna en sådan blygsamhet hos finansministern. Han brukar minsann säga ifrån när han tycker någonting är fel. Vi har för vår del funnit att detta samröre mellan det statliga förlaget och SRA är olämpligt. Även statskontoret har uttalat att SRA inte bör ges principiell förtursrätt till statliga beställningar. Ett stort antal av de statliga instanser som yttrat sig över betänkandet och som har stor praktisk erfarenhet av publiceringsfrågor har förordat, att den eftersträvade = effektiviseringen och samordningen åstadkommes inte genom ett nytt förlag utan genom en förstärkning av statskontorets tryckeriexpedition med vilken man redan har ett gott samarbete. Jag tycker att det finns skäl att ta fasta på att samarbetet med det statliga tryckerikontoret tydligen fungerat ganska bra hittills. Det förhåller sig alltså inte så, att man tycker att allt är bra som det är och att ingenting behöver göras, men man anser inte att den föreslagna lösningen med ett nytt statligt förlag är bra. Åtskilliga har också begärt att få bli undantagna från den föreslagna skyldigheten att anlita ett allmänt förlag, eftersom de redan har en egen organisation för handläggning av publiceringsfrågor och väl fungerande kontakter med olika tryckerier och förlag. Det vore bättre om statskontorets tryckeriexpedition fick sin roll som ett centralt serviceorgan fastställd och utvidgad. Jag skall återge några av de remisssvar som det finns skäl att ta upp, och det kommer kanske också andra att göra senare i debatten. Hovrätten över Skåne och Blekinge har inte funnit att statskontoret har övertygande motiverat det förslag som framförts och kan inte tillstyrka. Det är möjligt att hovrätten över Skåne och Blekinge inte har någon större publikationsverksamhet, men man kanske inte alldeles bör frånkänna den klokhet och bruket av sunt förnuft. Den har tydligen inte blivit övertygad av statskontorets argumentering. Statistiska centralbyrån, som verkligen ger ut en rad publikationer, anser att organisationsfrågorna är otillräckligt utredda och avstyrker bestämt den föreslagna organisationslösningen för centralbyråns del. Branschorganisationerna, som naturligtvis kan sägas vara parter i målet, framhåller bl.a. »att starka samhällsoch företagsekonomiska motiv talar emot ett utvidgat statligt företagande». Sveriges industriförbund säger för sin del, att de föreslagna metoderna siktar betydligt längre än till en effektiv och rationell statlig publicering. Vad man än i detta sammanhang må säga om branschorganisationernas och om Sveriges industriförbunds partiskhet torde ändå ingen kunna hävda att de som är direkt engagerade i företagsamheten på detta område saknar erfarenhet eller teknisk och marknadsmässig sakkunskap när det gäller publikationsverksamhet. Dessutom innebär förslaget en betydande utgiftsökning såväl genom bindning av betydande aktiekapital — 7,2 miljoner kronor — som genom upprättandet av en kostnadskrävande administrativ apparat. Den uppgift det här gäller blir varken affärsdrivande eller förvaltande, den blir främst ett förmedlande och kanaliserande av trycksaker, där initiativ och utformning i sista hand måste kvarligga hos den som även i propositionen kallas beställaren, d. v. s. det enskilda verket, departementet, den enskilda institutionen eller myndigheten. På dessa grunder yrkar vi avslag på propositionen om inrättandet av ett statligt förlag och begär i stället, som jag tidigare framhållit, en förstärkning av statskontorets tryckeriexpedition. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Herr Björkman började sin historik med årtalet 1954, som tycks vara en milstolpe i den statliga publiceringsverksamhetens öden därför att det då väcktes en högermotion om reformering av den verksamheten.

Redan på 1920 talet och dessförinnan ägnades de stor uppmärksamhet särskilt då geddesyxan gick fram. Därför är jag förvånad över att man på högerhåll har stannat för att ordinera en så svag medicin som avslag på propositionens förslag och en hänvisning till samarbete med statskontorets tryckeriexpedition. Jag hade anledning att syssla med denna publikationsverksamhet redan på 1940-talet, och jag vill från denna plats framhålla att något mera planlöst och slösaktigt i fråga om trycksaksproduktion har jag aldrig sett eller trott finnas till, trots att jag varit verksam i branschen ganska många år. Redan manuskriptlämningen, som omfattar hundratusentals sidor, är mycket löst och slarvigt ordnad, och manuskriptens väg till sättning och tryckning skulle behöva ses över mycket grundligt. Vidare måste klarhet skapas om vilka publikationer som skall tryckas och vilka som skall stencileras eller framställas på annat sätt. På grund av att det här rör sig om sådana oerhörda kvantiteter är det en mycket stor och tungrodd apparat. När utredningen i statskontoret tillsattes med uppgift att se över dessa frågor råkade jag bli en av ledamöterna i utredningen, och jag har därför haft anledning att ganska ingående syssla med problemen. Vi blev tidigt på det klara med att det inte var någon lösning att hänvisa till samarbete med tryckerikonsulenten, ombudsmannen. Han har gjort utmärkta insatser både på detta och andra områden när det gäller publikationsfrågorna inom = statsförvaltningen, speciellt då den tekniska utformningen. Men om tryckeriombudsmannen skall kunna få ett grepp om detta arbete, krävs det självfallet en sådan förstärkning av tryckerikonsulentens arbetsmöjligheter, att enbart hans expedition skulle komma att bli ett helt litet ämbetsverk inom statskontorets ram. Därför sade man sig att detta inte var någon lösning utan att man måste finna en annan väg.

Medan man hittills på bekostnad av andra, anonyma betalare har kunnat beställa trycksaker i tämligen obegränsad utsträckning och efter eget skön, skall kostnaderna för beställningarna nu läggas över på det beställande verket eller den beställande statsinstitutionen. Man får alltså betala de trycksaker man hädanefter tänker köpa och får i vanlig ordning begära anslag för framställningen av de betänkanden och trycksaker i övrigt som man vill ha. Först i och med detta kostnadsansvar kan vi få någon verklig kontroll över åtgången på den mängd av trycksaker som framställs.

Det är också fråga om uppgifter som är mycket större än de som tryckerikonsulenten inom statskontoret har att ägna sig åt. Jag menar med hänsyn till detta att det framlagda förslaget inte på något sätt har socialistisk prägel. Det är inte politiskt färgat. Det syftar till att på ett praktiskt och vettigt sätt skapa ett effektivt arbetande serviceorgan för att få till stånd så goda och samtidigt så billiga trycksaker som möjligt åt staten. Beställningsverksamheten är, som herr Björkman alldeles riktigt påminde om, av mycket stor omfattning — omsättningen är uppe i ett belopp på i runt tal 150 miljoner kronor, och den har vuxit ganska hastigt under de senaste åren. Den är också skiftande, det nya förslaget erbjuder behövliga tjänster, därför behöver man inte ålägga statliga myndigheter och institutioner att anlita det statliga förlaget vid beställning av trycksaker, om inte detta visar sig fördelaktigast. Beställarna kan vända sig till enskilda företag, om de finner att dessa framställer trycksakerna billigare, bättre och snyggare. Varför skulle myndigheterna under sådana förhållanden vara bundna till det statliga förlaget? Denna fråga behandlas i reservationen 1, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Vem skall då utföra de beställningar som stannar hos det statliga förlaget och alltså inte går till enskilda förlag? Härvidlag har gjorts en sammankoppling, ett samarbetsavtal, med SRA som — enligt vad som framgår bl.a. av den senaste årsredovisningen, som kom på kammarens bord i går — är ett snabbt expanderande och lukrativt statligt företag. Det är intressant att konstatera att medan nästan alla andra tryckerier i Sverige för närvarande kämpar med bekymmer och har stor överkapacitet, så har SRA blivit en lysande affär. Det beror på att dit förs automatiskt — na turligtvis i många fall också efter entreprenad — en mängd beställningar av fina och exklusiva trycksaker från statliga institutioner o. d. Jag säger ingenting om detta — jag tycker att det gott kan få finnas statliga företag även på tryckerimarknaden. Och det finns ju mängder av sådana. Ett stort antal verk har egna tryckerier: stora tryckerier som posten och de militära institutionerna har och mindre tryckerier för exempelvis kontorstryck av enkelt slag. Statliga tryckeriföretag är alltså ingen nyhet. Men — och det är den springande punkten — jag finner det allvarligt om man skulle säga, att eftersom vi nu inrättar ett statligt förlag som serviceorgan åt de statliga beställarna, så skall detta knytas till ett tryckeri ute i Solna, vars verksamhet sväller medan andra tryckerier har det besvärligt. Det finns ju ingenting som säger att detta är nödvändigt eller önskvärt.

Det är de gamla förlagen — Bonniers och Norstedts framför allt — som till sig knutit stora tryckeriföretag. Men om vi betraktar hela floden av nya förlag — vi kan börja med Natur och Kultur och sedan studera raden av nyare stora förlag med omfattande verksamhet — finner vi att de noga undvikit att till sig knyta tryckerier. Det har nämligen visat sig mycket mera lönsamt för dessa förlag att utnyttja den hårda konkurrensen inom den enskilda tryckeribranschen. Man kan konstatera att t.ex. praktiskt taget alla Natur och Kulturs böcker trycks på olika håll i landsorten, från Ystad till Haparanda, till priser som är i hög grad konkurrenskraftiga. Därför är det ur affärsmässig syn punkt ett mycket allvarligt misstag att göra den föreslagna sammankopplingen. Man behöver inte diskutera någon monopolism. Men man skall ha klart för sig att det är något av ett existensvillkor för ett sådant serviceföretag som det statliga förlaget skall bli att ha frihet att upphandla bästa och billigaste varor och inte känna sig bundet till ett visst tryckeriföretag. Mot detta kan man invända: Det är klart att ett sådant förlag har rättighet att beställa tryckerialster på andra håll än hos SRA. Detta kan självfallet sägas, men tyvärr är det stor risk för att en dylik invändning blir rent formell. Det ligger nämligen i ett tryckeriföretags — liksom i all annan företagsamhets — natur att expandera. Ser ledningen för ett företag att det finns en marknad som man skulle kunna komma in på om man hade en maskinpark tillgänglig ligger det i företagets natur att anskaffa den maskinparken. Detta gäller i synnerhet företag med SRA:s likviditet och soliditet, d.v.s. företag som verkligen har pengar att göra investeringar av denna typ. På den punkten har vi reservanter anmält en bestämt avvikande mening och vi har understrukit vår ståndpunkt med all skärpa. Vi har också — som herr Björkman påminde om — fått stöd av näringsfrihetsombudsmannen. Jag skulle vilja citera och i protokollet få inskriven en passus i näringsfrihetsombudsmannens yttrande, som herr Björkman inte tog upp. Näringsfrihetsombudsmannen anför: »Oavsett de direktiv för att tillgodose kraven på konkurrens på lika villkor som statsmakterna kan komma att utfärda för en statlig kombinerad förlagsoch tryckerikoncern, skulle med tanke på koncernens monopolkaraktär starka incitament kvarstå att gynna det egna tryckeriet.» — Det är precis vad jag har sagt.

Ett kvarhållande av SRA i fri konkurrens är ett villkor för att vi inte skall få en snedvridning även av detta statliga företag. Det är just detta drag — att man partout vill ge de statliga företagen en speciellt gynnad karaktär — som i längden skadar dem och som gjort att vi nu har en så stor mängd dåliga statliga företag. SRA är ett sådant företag som har alla möjligheter att bli bra i hård och fri konkurrens på den öppna marknaden. Men varför inte låta SRA behålla denna karaktär utan tvinga på det ett förlag? Det kommer inte att kunna motstå frestelsen — förlåt mig uttrycket — att utnyttja denna chans, och därmed är det färdigt. Företaget löper risk för snedinvesteringar och överinvesteringar, som kommer att göra det tungrott och så småningom skada det i konkurrensen. Enligt min mening, herr talman, har vi verkligen anledning att se upp i denna fråga. Jag hoppas att vi, sedan högerreservationen har fallit, från olika håll skall kunna hjälpas åt att genomföra de reservationsförslag, som syftar till förlagets fullständiga frihet gentemot olika tryckeriföretag. Detta är nämligen en förutsättning för att det hela skall få en lyckosam utgång. Annars har vi från början kört in på en väg, som efter ett antal år kommer att leda till ett misslyckande. Och det vore synd, ty det är verkligen mycket som behöver göras för att rensa upp i denna snårskog av tryckalster. Vi har dock tillräcklig tryckerikapacitet här i landet för att mycket billigt kunna lämna den hjälp till produktion som detta förlag kommer att behöva. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 samt beträffande anslagsberäkningen till reservationen 4, såvida inte denna redan har fallit.

Herr talman! Vi hade i går en ganska livlig debatt om statsutskottets utlåtande nr 96, och det förefaller som om efterdyningarna skulle göra sig märkbara även i dag. Jag lyssnade med stort intresse till herr Björkmans första inlägg. Han skildrade i mycket livfulla färger hur illa det på den statliga sektorn står till med beställningar och samordning av tryck och publikationer. Jag undrade om herr Björkman möjligen tänkte frondera mot högerpartiet, ty hela hans argumentering ledde 1ogiskt till ett yrkande om bifall till utskottets hemställan. Han anpassade sig emellertid i den senare delen av sitt anförande och pekade på alla faromoment som skulle uppstå, om staten framställde sina trycksaker på eget tryckeri. Det skulle bli en monopolställning m.m. sådant, och detta skulle leda till vissa katastrofer; han använde visserligen inte det uttrycket, men hans ordval hade närmast denna valör. Vad är det som egentligen "händer? Det är ingenting annat än att vi alla är överens om att de förhållanden som nu råder på detta område är i högsta grad otidsenliga. Där föreligger ett starkt behov av en rationalisering. Man har i tidigare sammanhang — herr Björkman gav exempel på det liksom också herr Ståhl — talat om behovet av en Översyn. Denna översyn har ju slutligen resulterat i den utredning, vars slutsatser nu föreligger i form av förslag till åtgärder. Det är då det märkliga inträffar: man är på högerhåll klart medveten om behovet av att vidtaga åtgärder, men man vill inte ta steget fullt ut utan bara gå fram med »halva» steg. Denna inställning korresponderar inte alls med högerns agerande i övrigt i dess kritik av statsförvaltningen. Vi har under jag vet inte hur många år — det är väl tio, femton år åtminstone — behandlat motioner från högerhåll, vari har krävts en översyn av statsförvaltningen för att få till stånd mera rationella arbetsformer. I regel har vi då hänvisat till de rationaliseringsorgan som finns och ansett att man borde kunna nöja sig med vad dessa organ uträttar, men högern har varit ständigt missnöjd. Nu framlägges ett förslag till en rationell lösning av problemen på ett område, där de nuvarande förhållandena är allt annat än tillfredsställande, såsom vi alla anser. Men då hoppar högern plötsligt av!

Nog bör det med en rationell handläggning av dessa frågor finnas utsikter att göra vissa besparingar. Jag tror därför att det ur dessa synpunkter är angeläget att riksdagen biträder utskottets förslag. Även herr Ståhl har i egenskap av utredningsman vitsordat behovet av dessa åtgärder. Vidare har vi att ta ställning till frågan, huruvida SRA:s tryckeri skall få delta i detta samarbete eller inte. Då börjar man i det borgerliga lägret ånyo darra på manschetten. Det förefaller som om man där skulle vara benägen att falla tillbaka på manchesterliberalismens allmänna betraktelsesätt och inte skulle vilja ha en samhällelig verksamhet. Visserligen vitsordade herr Ståhl att SRA är ett utmärkt tryckeriföretag för närvarande men att det enligt hans mening funnes risk för att företaget skulle expandera alltför snabbt och därigenom inte bli lika bra i fortsättningen. Jag tror inte att det föreligger någon större risk på den punkten; jag anser att det är ändamålsenligt att samordna verksamheten. Det är dock staten som skall ha dessa trycksaker, och vad kan det då vara för fel av staten att använda sina egna redskap för att framställa dessa alster? Vid ståndpunktstagandet har ju särskilt markerats att kostnadsmedvetandet skall ha grundläggande betydelse när en beställning läggs ut; beställningarna blir därigenom alltså inte hundraprocentigt bundna till SRA. Å andra sidan är det rätt naturligt att man vill använda den egna officinen när man har behov av att få fram sina trycksaker, om denna kan utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt såväl tekniskt som ekonomiskt. Herr talman! Jag skulle kunna anföra ytterligare synpunkter på denna fråga men jag skall avstå därifrån, då jag förmodar att ställningstagandena är så markerade, att vi inte når fram till varandra i diskussionen utan mest talar över huvudet på varandra, därför att det finns så starka principiella bindningar i det borgerliga lägret mot dessa rent praktiska åtgärder. Då jag anser att de i propositionen framlagda förslagen är ägnade att i mycket hög grad bidraga till en väsentlig förbättring på ett område där vi alla är överens om att vissa kraftåtgärder erfordras, hemställer jag, herr talman, om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det vare mig fjärran att bestrida herr Ståhls eminenta sak kunskap på detta område. Han har stora kunskaper i detta ämne dels i egenskap av ledamot av utredningen och dels från sina många år som tidningsman. Jag betraktar inte, herr Ståhl, år 1954 som något särskilt historiskt år i fråga om upprensning av den här publikationsverksamheten. Jåg sade från början att jag skulle göra en kort historisk tillbakablick på vad som hittills hade hänt. Jag kunde då inte gärna börja med de gamla grekerna utan var tvungen att dra tidsgränsen någonstans. Eftersom jag hade haft med 1954 års motion att göra, tyckte jag att det kunde vara lämpligt att ta fram den i detta sammanhang. Nu säger herr Ståhl att det inte är någon lösning att hänvisa till — om jag inte hörde fel — tryckeriombudsmannen; jag trodde först att han sade tryckfrihetsombudsmannen, men det kan han inte gärna ha gjort. Med den lösning som här föreslås skulle man flytta över kostnadsansvaret på beställarna, och först då skulle man få någon verklig kontroll över det hela. Varför skulle inte kostnadsansvaret kunna ligga hos beställarna, även om tryckerikontoret anlitades som konsult, för serviceuppgifter, layout, papperskvalitet, bilder och allt möjligt annat? Jag kan inte förstå av vilken anledning man bättre skulle kunna få kostnadsansvar och kontroll genom att överföra det hela till ett statligt förlag. Jag skulle gärna vilja att herr Ståhl, som är så sakkunnig på detta område, talade om vari den djupgående skillnaden ligger. Herr Ståhl säger att detta inte är något socialistiskt förslag. Det kan man naturligtvis ha delade meningar om. Jag erinrar mig att herr Ståhl brukar vara en hård kritiker av statliga företag både när det gällt Kvarntorp, Durox och uranverket i Ranstad. Nu tycks herr Ståhl helt vara inne på linjen att starta ett nytt statligt företag. Herr Lindholm tyckte att jag målade i så livfulla färger att jag logiskt sett borde yrka bifall till utskottets hemställan. Nej, herr Lindholm, jag har blivit lika litet övertygad av herr Lindholms argument nu som under hans argumentation i utskottet. Jag tycker inte att det är någon bra lösning att starta ett helt nytt statligt företag. Vi har under många år krävt en översyn av statsförvaltningen och en rationalisering. Ett och annat har väl hänt, men vi tycker inte att det här är ett rationellt förslag att rensa upp i denna snårskog. Vi tycker att det är bättre att man förstärker statskontorets tryckeriexpedition. Om herr Lindholm tror att det är krafttag som nu tas, måste jag säga att vi har våra dubier om att detta kommer att bli ett bra system.

Herr talman! Om herr Björkman hade hört på, hade han också uppfattat att jag sade att detta har blivit en så omfattande verksamhet av affärskaraktär att den inte kan ligga kvar hos tryckerikonsulenten. Hela verksamheten har helt enkelt blivit för stor för att kunna bibehållas inom den organisation vi för närvarande har. I övrigt är det meningen att förlaget skall ta in offerter på tryckerialster från olika håll. Det blir fråga om en omfattande verksamhet, där mycket folk kommer att sysselsättas. Men det hela skall betalas på annat vis när vi nu får ett annat kostnadsansvar.

Så fin betydelse skall ordet socialism inte ha utan det är något helt annat. Jag är ledsen över att herr Björkman är så oklar i sin uppfattning om vad som är socialism och vad som är ordning och affärsmässig skötsel av olika saker. Herr Lindholm använde den tyvärr vanliga men väldigt slappa och för litet genomtänkta formuleringen, att eftersom staten skall ha dessa trycksaker skall man anlita ett statligt företag. Staten skall naturligtvis anlita det företag som är billigast och bäst, oavsett vilken karaktär det har — det borde vara självklart för alla, och det är bara detta som vi föreslår. Här står man i begrepp att på förhand utse det företag som skall ombesörja arbetet. Eftersom arbetsuppgifterna är så enorma, finns det överhängande risk för att här växer ut en ny kräftsvulst på vårt ekonomiska liv, och den risken vill vi från början eliminera. Jag kan tillägga, herr Lindholm, att det tyvärr finns symtom — jag skulle kunna precisera dem — som ger anledning till mycket stor oro i detta avseende.

Herr talman! Herr Ståhl sade att min motivering var slapp när jag talade om att staten bör utnyttja sin egen företagsamhet för att tillgodose vissa behov. Men herr Ståhl glömmer att den här tryckeriverksamheten skall bedrivas på affärsmässig basis. Om man sätter detta som ett kriterium, vilka skäl finns då för att gå emot att staten använder sitt eget tryckeri? Herr Björkman tycker inte att verksamheten blir rationell, och därför vill han i stället ha till stånd en viss förstärkning av statskontorets tryckeriexpedition. Jag vill inte på något sätt rikta kritik mot föreståndaren för tryckeriexpeditionen, ty jag tror att han inom ramen för tillgängliga resurser utfört ett utomordentligt arbete — det är den erfarenhet jag fått av verksamheten vid mina kontakter med tryckeriexpeditionen. Men man har inte haft resurser för att rationellt kunna bedriva verksamheten. Det är också anled ningen till att även herr Björkman ganska kraftigt har kritiserat det nuvarande tillståndet. Då räcker det emellertid inte, herr Björkman, med en liten förstärkning av tryckeriexpeditionen utan då behövs en kraftfullare insats, och det är vad som föreslås i propositionen. Jag måste således alltjämt uttrycka min förvåning över att herr Björkman inte drar konsekvenserna av sin egen kritik av de rådande förhållandena.

Herr talman! Herr Lindholm sade att verksamheten skall bedrivas på affärsmässig basis. Det anser vi alla. Man omöjliggör emellertid detta genom den sammankoppling med tryckeriet som man vill åstadkomma. I denna bedömning har vi stöd av regeringens egen näringsfrihetsombudsman, som i sitt remissutlåtande säger att denna konstruktion ur konkurrensfrihetens, d. v. s. den sunda ekonomins, intresse är en olycklig felkonstruktion.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre debatt med herr Ståhl om vad som är socialism och vad som inte är socialism. Herr Ståhl tycker tydligen inte att det här förlaget är ett socialistiskt förslag — det är bara ett nytt statligt bolag som skall bildas! Det får kanske herr Ståhl fundera vidare Över. Herr Lindholm återkom till vad jag sade om att detta inte är ett rationellt sätt att lösa frågan om den statliga publiceringsverksamheten. Herr Lindholm ville inte rikta kritik mot föreståndaren för = tryckeriexpeditionen, och det skall inte jag heller göra — jag tror att han har skött sin uppgift utmärkt inom ramen för de resurser som finns. Men herr Lindholm säger, att just därför att statskontorets tryckeriexpedition icke haft resurser för att sköta uppgifterna på ett riktigt sätt behövs det en kraftfullare insats. Denna kraftfullare insats skulle alltså vara att bilda ett nytt statligt företag! Varför skulle man inte kunna göra den kraftfullare insatsen genom att rusta upp statskontorets tryckeriexpedition, så att denna kan klara de här uppgifterna? Herr Lindholm vet att vi i statsutskottets femte avdelning gång på gång har att behandla frågor som gäller de statliga företagen och företag, i vilka staten har ett dominerande inflytande. Herr Lindholm kan väl inte förneka, att dessa företag vållat oss i statsutskottets femte avdelning mycket bekymmer, när det gällt att pumpa in nya pengar i verksamheten. Detta har ofta skett av sysselsättningsskäl, och då har vi varit fullkomligt överens, när vi inte kunnat finna någon annan lösning. Men herr Lindholm får väl ändå medge att mycket av det vi sett av statlig företagsamhet gör att vi måste konstatera: spåren förskräcker.
Herr talman! Efter herr Ståhls senaste anförande kan jag bara konstatera, att vi tydligen är överens om att det statliga företaget skall drivas på ekonomisk basis. Då återstår bara hos mig en förvåning över att herr Ståhl inte vill ansluta sig till utskottets utlåtande i dess helhet, utan på en punkt ändå vill driva en särmening.

Då är det ur rationaliseringssynpunkt bättre att förfara så som i propositionen har föreslagits.

Herr talman! Det råder tydligen enighet mellan mittenpartiernas företrädare och regeringspartiet om att det behövs en reform, som lämpligen kan ta formen av tillskapandet av ett allmänt statligt förlag. Det finns dock två väsentliga meningsskiljaktigheter, som särskilt herr Ståhl underströk. Jag skall inskränka mig till att något diskutera dessa rätt viktiga principproblem och praktiska frågor.

Vad innebär samarbetsavtalet? Finansministern säger, att man skall ha en affärsmässig grund för relationerna. Det låter bra. Men hur får man en verklig trygghet för att så blir fallet? Det kan väl ske endast genom att det blir effektiva konkurrensmöjligheter för andra tryckerier, så att dessa får visa, om de inte i en hel del fall kan framställa trycksakerna bättre och billigare. Jag skulle därför vilja fråga finansministern: Är det meningen att lämna upplysningar om pris och dylikt eller inhämta anbud på ett sådant sätt att det blir möjligheter till en effektiv konkurrens? Det finns risk för att ett samarbetsavtal ger en så fast förbindelse, att det blir fråga om beställningar av mera omfattande art eller avseende längre tidsperioder eller något sådant. Herr finansminister, det betyder i så fall att beställningarna kan ges till tryckeriet, d.v.s. SRA, i stora klumpar om jag så får uttrycka mig. Och om man lämnar beställningar i stora klumpar minskar man ju avsevärt möjligheterna till konkurrens. Kommer inte framför allt småtryckerierna, som är många här i Sverige och som på ett tillfredsställande sätt kan trycka även sådana publikationer som det nu är fråga om, att drabbas av ett fast samarbetsavtal? Jag har svårt att föreställa mig hur detta samarbetsavtal skall fungera om det inte skall få en sådan verkan. När nu finansministern bara framhåller att parterna själva får komma överens, så innebär det ju att han inte själv ger något närmare besked på den punkten. Men det är, som också herr Ståhl påpekade, ett sådant besked, som vi skulle behöva ha: Det är nämligen på detta samarbetsavtals tillämpning som det beror, om det skall gå att åstadkomma effektiv konkurrens på någorlunda lika villkor och om staten skall kunna undgå en fördyring av produktionen. Det finns emellertid ett annat skäl utöver det som avser samarbetsavtalet som gör att man måste ifrågasätta att det här kan bli fråga om en konkurrens på lika villkor. Jag avser det förhållandet att SRA har en privilegieposition när det gäller distributionen här i landet av kartor som produceras av rikets allmänna kartverk — RAK — jag tänker nu särskilt på de allmänna kartorna, för att inte för mycket gå in på detaljer. SRA får alltså årligen betydande extravinster kort sagt på grund av att företaget inte behöver betala någon royalty till RAK, vilket förut alltid har uttagits för rätten att distribuera och handha dessa kartor. Denna betydande vinst, som jag strax skall gå närmare in på, innebär att SRA av staten årligen erhåller ett betydande belopp som SRA sedan kan använda till att anskaffa tryckerianläggningar av olika slag och med hjälp av dem konkurrera under favörsbetingelser. Den extravinst som SRA på detta sätt tillföres kan enligt uppgifter som jag har fått uppskattas till belopp som inte ligger så förfärligt långt under en miljon kronor om året. Det är ju så att SRA distribuerar och försäljer de allmänna kartorna med en samrätt och också får använda grundmaterialet för att producera särtryck. Jag skall inte närmare gå in på detaljerna. SRA lämnar under konkurrens in anbud till rikets allmänna kartverk om tryckning av kartorna. Men den summa som SRA sedan betalar för kartorna och — kan man väl säga — för förmånen i fråga om distribution är lika med vad SRA har fått betalt av rikets allmänna kartverk för tryckning av kartorna åt verket. Alltså ju billigare SRA trycker dessa kartor, desto mindre betalar SRA för kartorna och för rätten att få använda grundmaterialet. Man får sedan distribuera det med en så mycket mera betydande försäljningsvinst. Om SRA skulle ge en mycket låg offert till rikets allmänna kartverk för tryckning av dessa kartor, förlorar SRA ingenting på det. Därigenom sjunker nämligen med reservation för en ev. bruttoprisändring vad SRA nästa år skall betala för leveranser och rättigheter från rikets allmänna kartverk. Tidigare har kartverket fått en nu avskaffad royalty uppgående till, skall vi säga, 3/4 miljon kronor årligen eller något i den stilen. Detta är en mycket egendomlig konkurrenssituation: SRA får konkurrera om att erhålla en beställning att trycka kartor, men man förlorar ofta inte någonting alls på om man går ned med anbuden, ty om man gör det, har man så mycket lägre betalning att erlägga för de leveranser och förmåner man erhåller. Om vi då frågar hur det hela förhåller sig rent praktiskt finner vi att svaret blir att de vinster som SRA gör på distributionen är mycket höga. Jag skulle vilja råda finansministern att någon gång, när vi skall diskutera handelsmarginaler i Sverige, undersöka om det finns någon bransch där man har lika hög eller högre marginaler än dem som SRA får vid distributionen av dessa allmänna kartor. Jag skall inte gå in på siffror, men de är verkligt förbluffande höga enligt de uppgifter jag har fått. Om SBA inte behöver erlägga någon royalty, utan bara betalar på angivet sätt, blir det alltså en betydande vinst för SRA. Och om nu dessa vinster kan användas i konkurrensen med andra tryckerier är det uppenbart att man har skapat egendomliga och särskilda betingelser för konkurrensen. Mot den bakgrunden undrar jag, om finansministern kan tycka att det verkligen blir en affärsmässig kalkyl som ligger till grund för konkurrensen mellan SRA och enskilda tryckerier. Man skulle väl kunna tänka sig att något steg i rätt riktning ändå kunde tas genom att man inte tillåter ett samarbetsavtal som hindrar konkurrens. Man kan också begära att SRA årligen skall offentliggöra en särskild redovisning för vilket resultat SRA uppnår på kartverksamheten och vilket som uppnås vad beträffar tryckeriet i övrigt och relationerna till det allmänna förlaget. Jag vill inte påstå att detta skulle vara helt betryggande, men det vore dock mycket upplysande. Då fick vi nämligen ändå se hur det är med kostnaderna och priserna. Mot allt detta invänder man: Ja, men enskilda företag har ju ofta integrerat tryckerioch förlagsverksamhet. Herr Ståhl har redan svarat på denna invändning, men framför allt har näringsfrihetsombudsmannen gjort det. Om vissa bokförlag har egna tryckerier, medan andra bokförlag inte har det, finns det i alla fall pressen av konkurrens vid försäljning av produkter. Men ett allmänt företag som säljer det statliga trycket har ingen sådan konkurrens.

När däremot enskilda företag konkurrerar med varandra får de verkligen se till att de producerar så billigt som möjligt, och där finns det också olika former. Somliga förlag har egna tryckerier medan de nyare företagen i regel inte har det. Jag vet inte om herr Björkman här återgav näringsfrihetsombudsmannens yttrande, herr Ståhl omnämnde det bara.

Oavsett de direktiv för att tillgodose kravet på konkurrens på lika villkor som statsmakterna kan komma att utfärda för en statlig kombinerad förlagsoch tryckerikoncern, skulle med tanke på koncernens monopolkaraktär starka incitament kvarstå att gynna det egna tryckeriet.

Detta gäller tryckeriproduktionen. Be träffande det allmänna förlaget skall jag nöja mig med att fråga, varför inte ämbetsverk och myndigheter som anser att de bättre och billigare kan få distributionen ordnad genom att vända sig till annat förlag, skulle kunna få göra detta utan Kungl. Maj:ts tillstånd. Bestämmelsen om Kungl. Maj:ts tillstånd kommer väl att utgöra, och detta är väl också avsikten, ett tryck på dem för att de minsann skall vända sig till det allmänna förlaget. Om naturlig frihet medgavs tror jag inte att risken vore stor att fördelarna av den genom förlaget eftersträvade rationaliseringen skulle försvinna. Jag kan inte tänka mig att det skulle visa sig att det allmänna förlaget möttes med sådan skepsis att något sådant behövde befaras. Det är i princip lämpligt med konkurrens, vilket väl är en ståndpunkt som också överensstämmer med andemeningen i näringsfrihetsombudsmannens NnySssnämnda yttrande. Herr talman! Till sist vill jag framhålla att de här frågorna ju sammanhänger med det i går diskuterade läromedelsförlaget. Finansministern antydde att det skulle kunna slutas ett särskilt samarbetsavtal med läromedelsförlaget. Gårdagens problem om trygghet för konkurrens på lika villkor berörs också av spörsmålet om detta eventuella samarbetsavtals utseende, men därom vet vi för närvarande ingenting. Under sådana omständigheter skall jag lämna den frågan med hänvisning till de principiella synpunkter som framförts i går och i dag. Jag vill emellertid passa på att här betona att herr Arvidson i går lämnade helt oriktiga uppgifter när det gäller andra läromedel än läroböcker. Han påstod att en koncern helt dominerade över hela fältet. Men det finns utanför skolböckerna en mångfald läromedel. För en hel del av dessa viktiga artiklar förekommer det ingen sådan dominans. För skolmöbler och audiovisuella hjälpmedel och liknande ligger det annor lunda till än för vissa andra läromedel. Därför är det inte möjligt att ur marknadssynpunkt tala om läromedel som ett enda begrepp. Man måste se på konkurrensen för varje grupp av läromedel för sig; och den konkurrensen har en helt annan karaktär än herr Arvidson angav. Däremot är det riktigt att en koncern på åtskilliga — men långt ifrån alla — av de områden det här gäller saluför en rätt stor del av vad marknaden behöver. Men jag vill understryka att koncernen inköper den avgjort största delen av artiklarna från underleverantörer, vilket självfallet inte ger någon monopolställning, såsom herr Arvidson ville låta påskina. Och dessutom saluförs produkterna under konkurrens mellan olika enheter inom koncernen. Jag använde i går uttrycket »ensamtillverkare» men borde i stället ha sagt »ensammarknadsförare», varmed menas ett företag som dominerar marknadsföringen inom en viss speciell sektor. Det är uppenbart att denna organisation — underleverantörer i dominerande utsträckning — inte innebär någon sådan monopolställning, som herr Arvidson försökte göra gällande. Därtill kommer att vi som bekant har en näringsfrihetsombudsman och monopolkontrollen i övrigt. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är bra att finansministern använder allmänna talesätt om = affärsmässiga grunder och konkurrens.

Tvärtom bäddar man för en utveckling som innebär stora risker i det avseendet. Därför uttalar jag förhoppningen att finansministern efter närmare överväganden skall medverka till en sådan utveckling av dessa organisatoriska förhållanden att vi verkligen får den affärsmässighet och konkurrens som alla glädjande nog tycks vara ense om när man håller sig till allmänna talesätt. Låt oss då också se till att det talet förverkligas!

Herr talman! Jag tycker att herr Nordgren på en punkt var ganska ologisk i sitt resonemang. Han förfäktade kraftfullt åsikten att det skulle vara fri konkurrens mellan företagen. Här ligger det ju så till att SRA skall driva sin verksamhet på affärsmässig grund — givetvis i konkurrens med andra företag. Men när herr Nordgren nu är rädd för konkurrensen härvidlag, varför för ordar herr Nordgren då fri konkurrens på alla andra områden? Om ett enskilt företag blir så rationellt att det slår ut andra företag, accepterar herr Nordgren det, eller säger herr Nordgren att sådant inte får ske på det området?

Herr talman! Jag vill bara upplysningsvis meddela herr Nordgren att SRA får betala omsättningsskatt på precis samma sätt som alla andra företag. SBA har inga av de favörer som herr Nordgren gjorde gällande att det har. Det väsentliga i min fråga till herr Nordgren gällde emellertid inte detta. Jag undrade varför herr Nordgren ansåg att ett statligt företag kan utgöra en risk i konkurrensen för andra företag, medan han accepterar konkurrensen om den kommer från ett enskilt företag.

Herr talman! När jag har lyssnat till debatten, såväl i denna kammare som i medkammaren, har jag haft en känsla av att själva problemställningarna kanske behöver klaras ut inledningsvis. Tryckerisidan, d.v.s. det statliga företaget SRA, har spelat en väsentlig roll i debatten. Det har väl delvis varit en repetition av de argument som framfördes när vi organiserade om och rustade upp SRA till ett affärsmässigt tryckeriföretag, som skulle ha en chans att arbeta på den marknad där sådana företag arbetar. Vad vi diskuterar i dag är frågan om ett statligt förlag. Det gäller att samla upphandlingen, som nu sker via en rad olika ämbetsverk, på en hand för att kunna tillgodogöra sig både den erfarenhet och den skicklighet som ett centralt för ändamålet specialiserat organ besitter. Man vill också åstadkomma en upphandling i större format och därmed förbilliga verksamheten. Till förlagsaktiviteterna hör en del andra ting: lagerhållning, distribution och mycket annat. Det statliga tryckeriföretaget SRA, som riksdagen en gång har inrättat och accepterat, är så funtat att även det företaget arbetar med lageroch distributionsverksamhet. Det är väl ganska naturligt att om staten uppträder på två händer — dels via förlagsbolaget och dels via det tryckande bolaget — får man se till att dessa båda företag inte utför ett oekonomiskt dubbelarbete. Med hjälp av ett samarbetsavtal måste man se till att man får verksamheten — sedd ur statens synpunkt, d.v.s. staten som företagare på detta område — så rationell och riktig som möjligt. Jag tror att man skall ha den utgångspunkten klar för sig. Om man har det är kanske en stor del av den något förvirrade debatten rätt onödig. Denna verksamhet är inte absolut unik i vår omvärld. De flesta nationer håller sig både med samhällsägd förlagsverksamhet och samhällsägd tryckeriverksamhet. Alldeles oberoende av den politiska maktställningen har man kommit fram till att det finns rationellt ekonomiska skäl till att samhället och staten har hand om denna verksamhet i en viss utsträckning. Vi är således inga föregångare på detta område utan snarare efterföljare, sett ur internationell synpunkt. Orsaken till att denna fråga föranlett så mycken diskussion är väl ändå i sista hand, att det i botten ligger alldeles specifika skillnader i värderingarna när det gäller statlig företagsamhet över huvud taget. Nu har mittenpartierna följt regeringen i avseende på själva förlagsverksamheten och inskränkt sina betänkligheter och reservationer till hur det samarbetsavtal skall se ut, som är nödvändigt att upprätta mellan förlagsbolaget och SRA. Däremot har högerpartiet — mera extremt i sina uppfattningar — vänt sig mot att förlagsbolaget alls blir inrättat.

Som ett ytterligare element i diskussionen har förts in näringsfrihetsombudsmannens inlägg i ett förberedande skede av ärendets behandling. Kammarens ledamöter vet att den primära bakgrunden var ett yrkande från riksdagens revisorer om en översyn av den statliga förlagsverksamheten. Statskontoret fick i uppdrag att göra en utredning, och kontoret gick därvid längre än vad som sedermera materialiserade sig i den av regeringen framlagda propositionen. Statskontoret föreslog nämligen en koncernbildning. I det läget gick näringsfrihetsombudsmannen in utan att man hade bett honom om det — jag skall inte ta upp någon diskussion om huruvida han hade rätt att göra det eller inte; förmodligen hade han det — och anmälde en avvikande mening beträffande själva koncernbild ningen.

Näringsfrihetsombudsmannen ansåg väl att detta inte var alldeles i överensstämmelse med vad han betraktade som fri konkurrens.

I sista hand har man ändå — om jag rent hypotetiskt ägnar mig åt statskontorets förslag såsom det var upplagt med denna koncernbildning — att se till att en sådan aktivitet fortfarande skulle spela en mycket liten roll i fråga om verksamheten. Riskerna för en monopolistisk och därmed också prisstegrande effekt anser jag ligga så långt i fjärran, att de inte är någonting som man i en allvarlig debatt behöver uppehålla sig vid.

Jag kan därför inskränka mig till att konstatera att opponenterna här mäter med så radikalt olika mått, att det inte finns någon logik och sammanhållning i resonemangen. Det hela bottnar naturligtvis i att man har olika värderingar och att det ligger andra intressen i bakgrun den när det är fråga om opponenterna och när det är fråga om regeringens talesmän; därför blir diskussionen sådan som den nu blivit. Herr Ohlin ställde några direkta frågor till mig. Han undrade hur man skulle kunna få någon slags garanti eller trygghet för att det blir affärsmässigheten som kommer att råda om en beställning läggs ut hos SRA, d.v.s. det tryckalsterproducerande företaget. Ja, vi har i propositionen sagt ifrån — och utskottet understryker detta med all kraft — att SRA skall arbeta på affärsmässig bas och i konkurrens med andra företag inom den privata verksamheten. Det kan inte heller bli något hemlighetsmakeri, eftersom statens företag arbetar under offentlig insyn; följaktligen händer ingenting här som har någon skum karaktär. Herr Ohlin fortsatte med att utveckla argumentationen och frågade: Om man nu sluter ett samarbetsavtal — avsikten är ju att man skall få till stånd ett sådant avtal mellan det allmänna förlaget och SRA — hur skall då detta samarbetsavtal se ut? Jag kan inte åta mig att utveckla detta i detalj. Jag menar att det här rör sig om två parter som sätter sig ned till förhandlingar — fortfarande under offentlig insyn; samarbetsavtalet kommer inte att förses med några röda konfidentiella stämplar, utan det kan sedermera bli tillgängligt för herr Ohlin och andra som är intresserade av att studera det. De kan följaktligen slå sig ned och ta upp denna diskussion relativt förutsättningslöst. När det gäller sådana aktiviteter som distribution och lagerhållning föreställer jag mig att det är riktigare att i första hand genom ett samarbetsavtal åstadkomma att denna verksamhet blir rationell än att bygga upp parallella verksamheter i de båda företagen. Man kan också tänka sig att om man finner att SRA är specifikt lämpat att utföra vissa standardiserade tryckalster, kan samarbetsavtalet naturligtvis även omfatta dessa. Hela tiden är det emellertid underförstått att SRA beträffande den tryckande och producerande delen skall få sitt arbete i öppen konkurrens med andra företag — på den punkten har vi inte i något avseende sluddrat på målet, vare sig i regeringen eller i utskottet, varför jag tycker att man bör kunna känna sig lugn på den punkten. Herr Ohlin diskuterar samarbetsavtalet och dess utformning — jag kan tyvärr i det rådande läget inte konkret säga hur samarbetsavtalet bör se ut. Jag har redan deklarerat att detta är en förhandlingsfråga mellan de båda parterna, och eftersom produkten inte är hemligstämplad, blir det ju tillfälle att återkomma, om han inte skulle gilla resultatet. Herr Ohlin tog vidare upp en annan fråga som gällde SRA:s karttryck. Om jag fattade honom rätt gjorde han gällande att SRA i sin egenskap av producent av det statliga karttrycket gör så goda vinster, att SRA med dessa vinster faktiskt har möjligheter att på andra avsnitt lämna offerter som inte skulle vara förenliga med talet om den allmänna konkurrensen. Har jag missförstått herr Ohlin på den punkten? All right, när det gäller tryckerisidan är det nämligen offentlig konkurrens, och hela den s.k. monopolställningen för SRA inskränker sig till distributionssidan. Att den monopolställningen förekommer har i och för sig också sin naturliga förklaring. Det finns tekniska skäl och motiv när det gäller det speciella karttrycket, som gör att man inte gärna kan lägga ut detta på olika distributionsorgan. Detta konfirmeras av att på den tiden när det privata Esselte skötte karttrycket, låg monopolställningen hos Esselte icke allenast på tryckerisidan utan även på distributionen. Jag minns inte hur lång tid tillbaka det rör sig om, men i slutet av 1940-talet på den tid jag var jordbruksminister och handlade dessa ärenden hade Esselte detta monopolavtal med staten. Om jag minns rätt gällde detta avtal ända till början av 1960-talet. Jag vill bara göra den reflexionen att det aldrig förekom någon intervention i denna kammare eller i medkammaren om det olämpliga i att ge det privaia Esselte-företaget en monopolställning när det gällde karttrycket, och då var den monopolställningen mer påtaglig än den är i dag. | Men i botten ligger fortfarande dessa våra skilda värderingar och att Opponenterna längst inne har sina intressen som det är svårt att komma ifrån; de är väl nyanserade i den politiska opinionen men de finns där med all säkerhet.

| Jag är inte beredd att här ha någon uppfattning om detta, men jag tycker nog att det vore att ge sig på företaget med förstoringsglas och att ge uitryck för misstänksamhet på ett sätt som vore litet överdrivet. Jag är inte beredd att verifiera de siffror som herr Ohlin anförde som någon speciell monopolistisk vinst på distributionen av karttryck. Jag har inte undersökt detta. Jag skulle emellertid kunna åta mig att ta fram åtskilliga privata företag, som i sin verksamhet väl har vissa aktiviteter som går bra och vissa som går dåligt och där den goda aktiviteten hjälper till att klara upp den dåliga, även om den dåliga förs ut i en allmän konkurrens med andra företag. Här föreligger således inte något specifikt när det gäller SRA. Herr talman! Jag har kanske redan talat något för länge om detta, men jag blev ju direkt tillfrågad på ett par punkter.

Om ämbetsverken i dag har en sådan aktivitet som de sysslar med, tror jag nog att en hel del av dem skulle säga att det vore bra att bli av med denna och lägga den i händerna på förlagsbolaget. Men jag tror att det tar längre tid att nå fram till den rationella verksamhet som vi eftersträvar och som vi har anledning att eftersträva, om varje enskilt ämbetsverk får välja mellan om de skall gå med i den kollektiva verksamheten eller inte. Det är dock fräga om att organisera ett förlag där man utbildar människor som så småningom får en erfarenhet — även om de inte har den från början, ehuru vi naturligtvis skall försöka få sådana personer också och en sakkunskap som måste bli större helt enkelt därför att de inte sysslar med något annat. De enskilda ämbetsverken kan inte mobilisera någon sådan sakkunskap, eftersom de bedriver denna verksamhet som en relativt liten och obetydlig aktivitet vid sidan av den reguljära ämbetsverksamheten. Man bör inte göra denna historia till den våldsamt principiella fråga som den blivit i vissa inlägg — jag tänker närmast på herr Nordgrens. Den måste ses som ett försök till rationell hand läggning av en statlig aktivitet som vi har och måste ha och som med naturnödvändighet kommer att svälla, eftersom den verksamhet som förlaget bedriver kommer att svälla; utvecklingen är sådan. Vi anser det därför riktigt att nu ta hand om verksamheten och ge den rationella former. Om man gör det med garantier för att man inte läderar några enskilda intressen är det väl ingenting att opponera mot. Jag har mycket svårt att följa herr Nordgren i hans resonemang, när han säger att här blir det en aktivitet som kanske skjuter undan viss annan aktivitet i näringslivet. Om den gör detta på en fair konkurrensbas — och det är vad det är fråga om — är detta väl ingenting nytt för herr Nordgren. Sådant är ju det hårda livet för näringslivet. Det är väl en av oss alla accepterad regel, att den bäste får klara sig och de sämre får stryka på foten. Eftersom det här gäller en verksamhet som volymmässigt ständigt expanderar kommer det antal människor som är sysselsatta i verksamhet av detta slag inte att minska — det tror jag att jag kan garantera — men de kommer att bedriva verksamheten under mer rationella former. Det är den fria konkurrensens grundregel, och jag är Ööverraskad av herr Nordgrens argumentation — den ligger rakt på tvärs med vad han och hans partikamrater i alla andra sammanhang deklarerar som högerpartiets linje.
Herr talman! Finansministern har tydligen inte följt det tidigare skedet av denna debatt — det märktes på hans inlägg. Han blandade ihop vad vi som är talesmän för mittenreservationerna har sagt och vad högern har sagt. Vi har faktiskt fått snubbor därför att vi anslutit oss till förslaget för att äntligen få ordning på den statliga publiceringsverksamheten — precis det avsnitt som finansministern anklagade oss för att ha motsatt oss. Vad vi tar avstånd ifrån är sammankopplingen mellan förlaget och SRA. Det förvånar mig att finansministern inte har klart för sig hur allvarlig denna kan bli. Finansministern anför ett sådant argument som att orsaken till vår olika bedömning skulle vara de olika intressen som vi representerar. I detta fall accepterar vi SRA som ett med övriga tryckeriföretag helt jämställt företag och vi accepterar det statliga förlaget om det är jämställt med övriga förlag. Det blir det emellertid inte eftersom det genom detta samarbetsavtal kopplas ihop med SRA. Både förlaget och tryckeriet kommer i en ny situation genom att — som jag förut uttryckte det — båda inleds i frestelse att gå ifrån de sunda ekonomiska konkurrensprinciper, som herr Lindholm så ofta understrukit betydelsen av men som han tyvärr inte har riktigt klart för sig vad de innebär. Det innebär ju att SRA skall ha precis samma chans som andra tryckerier i Sverige att vara med och tävla om dessa arbeten, men den konkurrensen tas bort genom samarbetsavtalet. På den punkten har näringsfrihetsombudsmannen =: verkligen varit påpasslig. Då invänder finansministern, att det ju blir öppen insyn i företaget. Men, herr finansminister, SRA är och skall förbli ett aktiebolag, jämställt med övriga aktiebolag. Har någon utomstående — finansministern kanske har det — möjlighet att ta del av förhållandena inom bolaget och de entreprenadanbud som SRA har lämnat in? Det är helt uteslutet. Det finns icke öppen insyn i något aktiebolag, allra minst i ett statligt. Det finns förresten exempel på att den risk jag talat om är överhängande. Den saken skall jag inte ta upp nu, men herr finansministern känner kanske till det lika bra som jag.

Herr talman! Finansministern har nu ytterligare utvecklat argumenteringen i den här frågan — på sitt vanliga charmerande och klargörande sätt. Jag tänker inte upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande, som ju i viss mån var ett svar på vad finansministern nyss sagt. Jag skall inskränka mig till en kort replik för att inte ytterligare förlänga denna redan ganska långa debatt. Det var en sak i herr Strängs anförande som jag inte vill låta stå oemotsagd. Herr Sträng sade: Vi är efterföljare, icke föregångare på detta område vid en internationell jämförelse. Sedan gav herr Sträng en beskrivning av mittenpartierna som accepterat förslaget om det nya statliga förlaget. Därefter sade finansministern: Högern har extremt vänt sig emot förlaget. Herr Sträng sög på den karamellen med nästan samma njutning som herr Hedlund brukar göra — jag vet inte vem av herrarna som lärt den andre, att tala om den extrema högern. Men det passade naturligtvis finansministern att göra det just i detta sammanhang. Jag skall inte invända något mot finansministerns påpekande, att vi bygger våra uppfattningar på skilda värderingar. Grunden för våra olika ställningstaganden är våra skilda samhällsuppfattningar. Jag kan däremot inte instämma i vad herr Ericsson i Kinna sade i första kammaren, nämligen att vi på något sätt skulle vilja att ni skulle be om ursäkt för att ni rationaliserar. Det tycker jag absolut inte att ni bör göra. Vi tycker också att man bör rationalisera. Men det är just i fråga om huruvida inrättandet av detta statliga förlag verkligen är en rationell lösning som vi ställer oss tveksamma. Jag återkommer så till finansministerns internationella jämförelse, där han sade att vi är efterföljare, icke föregångare. Jag kanske får erinra om utvecklingen i Canada. Där har det stat liga förlaget numera skilts från det statliga tryckeriet, sedan det visat sig att tryckeriföretaget arbetade oekonomiskt just i skydd av förlaget. Det kanske kommer att gå samma väg här. I Canada upptäckte man alltså att denna sammankoppling inte var lämplig, och därför skilde man helt de båda företagen åt. Till herr Nordgren sade finansministern, att företagen skall arbeta på en fair konkurrensbas. Att man bör göra det är vi helt överens om. Jag tror inte att de enskilda företagen har något att frukta när det gäller konkurrensen från det statliga förlaget och det statliga tryckeriet — under den bestämda förutsättningen att konkurrensen sker på lika villkor. Men det är den förutsättningen som vi fruktar icke kommer att finnas på grund av denna sammankoppling av förlaget och SRA. På den punkten har också näringsfrihetsombudsmannen varit kritisk.

Herr talman! Det verkade som om finansministern var rätt sur på näringsfrihetsombudsmannen för att denne till försvarande av de intressen som det är hans ämbetsplikt att tillgodose hade gjort ett inlägg rörande en eventuell statlig - koncernbildning. Personligen förstår jag inte dessa herr Strängs litet sura miner. Det måste väl ändå stå klart att .-näringsfrihetsombudsmannen för sitt handlande har skäl som finansministern glömde bort. Det gäller ju här en koncernbildning på ett område där man inte har konkurrens med andra vid saluföringen av produkten. Det ligger i sakens natur att det statliga trycket inte har konkurrens med andra varor. Man kan då inte, som finansministern gjorde, dra en parallell mellan denna koncernbildning och enskilt näringsliv, t.ex. en skofabrik som har egen lädertillverkning — finansminis tern sade att i enskilda företag ju också förekommer integration — skillnaden är den att det finns många skofabriker. Frågan om en sådan struktur på företagen att konkurrensen hela vägen tryggas är särskilt angelägen när det föreligger naturliga eller andra monopoltendenser, detta vare sig det gäller offentliga eller enskilda företag. Finansministern invände att det här ju ändå gällde en relativt liten del av tryckeriverksamheten. Ja, men om man börjar en verksamhet med en bristfällig uppläggning som kan leda till snedvridning, så är det som bekant bättre att stämma i bäcken än i ån. Vi har många gånger från regeringsbänken fått höra: Ni opponerade er ju inte när detta påbörjades; varför gör ni det då nu? All right, herr finansminister, denna gång kan ni i alla fall inte komma ifrån att vi opponerat oss — det talar riksdagsprotokollen om. <Problematiken återkommer säkerligen. Detta behöver vi inte be om ursäkt för lika litet som finansministern behöver be om ursäkt för förslaget om ett statligt förlag, som också vi tror ger möjlighet till en helt naturlig rationalisering, om det läggs till rätta på lämpligt sätt. Herr finansministern talade om affärsmässighet hos SRA, och det är glädjande. Men allting beror ju på om man tryggar affärsmässigheten genom att verkligen se till att det blir konkurrens. Det är ju möjligt för företaget att använda sådana metoder — t.ex. genom upphandling i vad jag något vanvördigt kallade »större klumpar» — att man inte ger alla som skulle kunna konkurrera effektivt möjlighet till det. Bl. a. kan en hel del mindre tryckerier slås ut. Talet om affärsmässighet förutsätter att finansministern inte är fullt så generös att han säger att förlaget och SRA själva får komma överens om samarbetsavtalet. Finansministern bör intressera sig för att samarbetsavtalet blir sådant och tillämpas på sådant sätt, att den affärsmässighet han önskar verk ligen uppnås — genom att man tryggar möjligheterna till konkurrens.

Någon sådan royalty betalas inte av SRA. Om man då säger att SRA betalar tryckningen, så vill jag framhålla, att tryckningskostnaderna ju har betalats hela tiden.

SRA kan steg för steg på ett artificiellt sätt på grund av sin monopolställning i distributionen slå ut andra företag. även detta system behöver väl, herr finansminister, överses och ändras. Jag begär inte att finansministern skall ge bestämt besked i dag i detta avseende, men jag skulle vilja uttrycka det på följande sätt: Det är väl uppenbart att man bör pröva och undersöka hur stor marginalen på distributionen faktiskt är, när man har givit ett företag ett statligt monopol. Om det då visar sig exempelvis att denna distributionsmarginal är större än framställningskostnaderna för kartorna, om det skulle visa sig att den närmar sig dubbla kostnaden för framställning av kartorna, vill jag fråga: Kommer inte finansministern då att medge att detta får vi lov att se över och åstadkomma en omläggning av rådande avtal. Kanske man rent av måste undersöka på nytt hur man skall få kartorna producerade och distribuerade så effektivt och billigt som möjligt? Vad sedan beträffar uppdelningen av redovisningen i SRA säger finansministern att det är många enskilda företag som tjänar mer på vissa saker än på andra. Det är visserligen riktigt, men här har man ett företag som på grund av ett statligt monopol har en distributionsvinst som är orimligt stor och större än vad som har varit vanligt förut och mycket större än vad som har varit vanligt i branschen för sådan produktion. Då är det väl naturligt att kräva att denna vinst inte skall sammanblandas med resultatet av annan verksamhet, d. v. s. tryckning av statliga betänkanden o.d. Om man får göra det undergräver man nämligen möjligheterna till den affärsmässighet som finansministern önskar. Därför kan jag inte förstå annat än att om det är ett företag, som har denna speciella position som ett statligt monopol på distributionen av en viktig varugrupp, har det företaget verkligen anledning att tillmötesgå önskemålet om en särskild redovisning av vinsten på just den verksamheten. Så kan man sedan bedöma, om kalkylering och prissättning på de andra produkterna är affärsmässigt gjord och konkurrensförhållandena sådana att de främjar en effektiv användning av landets produktiva resurser. Finansministern talade om olika värderingar. Min värdering i detta fall är att medverka till ett system som så bra som möjligt tryggar konkurrens på lika villkor och därmed en billig, tillfredsställande försörjning av staten och i sista hand allmänheten på detta område. Jag vet inte om finansministern har någon annan värdering. Skulle det vara någon skillnad där, torde den ligga 1 en viss socialistisk förkärlek för statlig företagsamhet som gör att man tycker att det inte är så förfärligt noga om det blir en stor monopolvinst på ena sidan och denna sedan artificiellt ökar företagets möjligheter att expandera på den andra sidan. Men efter finansministerns mycket bestämda uttalande i dag skulle jag vilja säga att vi kan kanske bortse från det där med de olika värderingarna och enas om att vi vill ha det så effektivt och bra ordnat som möjligt. Det gäller »bara» att ta de praktiska konsekvenserna.
Herr talman! Jag vill bara säga några få ord. I herr Ståhls inlägg tyckte jag mig finna en viss indignation, ty han drog tydligen den slutsatsen av mitt inlägg att jag utan vidare kopplat samman mittenpartierna och högern. Herr Björkman lyssnade bättre på mig än herr Ståhl, eftersom jag ju klart deklarerade att ni beträtt olika vägar. Sedan tog både herr Ståhl och herr Ohlin på nytt upp en diskussion om näringsfrihetsombudsmannens <:inlaga, men detta är ju att diskutera en aspekt på frågan som bara hör hemma i den historiska redovisningen. Statskontoret framlade ett förslag om en koncernbildning, men regeringen godtog inte detta förslag utan valde systemet med två skilda företag. Eller rättare sagt, regeringen valde att organisera ett allmänt förlag som sedermera av rationella bevekelsegrunder i ett samarbetsavtal bör klara av visst dubbelarbete och annat tillsammans med det redan befintliga företaget SRA, som ju riksdagen tidigare beslutat inrätta. Om man vill kan man naturligtvis föra en lång diskussion om statskontorets förslag, ty en sådan har alltid sitt hypotetiska och historiska intresse, men den passar inte riktigt i det nuvarande läget, eftersom regeringsförslaget är någonting annat än det näringsfrihetsombudsmannen vände sig mot. Herr Björkman talade om att Canada tidigare haft någon sorts koncernbild ning men nu anser det riktigt att fördela verksamheten på två skilda företag, ett förlag och ett tryckande företag. Canada har tydligen kommit fram till de slutsatser som regeringen stannade för när propositionen till riksdagen skrevs. För övrigt tror jag inte att det har något större intresse att i protokollet slå fast, om jag i talarstolen talar med mer eller mindre sur min. Jag kan konstatera att jag även härvidlag uppfattas på skilda sätt. Herr Ohlin tyckte att det fanns någonting av surhet hos mig när jag kommenterade näringsfrihetsombudsmannen, medan herr Björkman ansåg att det var ett charmfullt inlägg från finansministerns sida. Jag får väl säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan och då är jag ju som jag brukar vara. Men om jag fattade herr Ohlin rätt — det föreligger ju inte så stora skillnader mellan våra uppfattningar, i varje fall inte att döma av slutet av hans inlägg — är han ute för att anlägga något slags dialektisk moteld mot en befarad felaktig politik beträffande det kommande förlagsbolaget och dess verksamhet samt dess samarbete med reproduktionsanstalten. Jag tycker att vi skall ge företaget en fair chans att arbeta så som här skisserats och som vi varit överens om, och den här diskussionen som har karaktären av moteld bör i alla fall bordläggas tills vi har anledning att säga att det blivit något annat än vad som avsetts.
Herr talman! Jag skall bara säga ett par saker. Näringsfrihetsombudsmannens = yttrande var principiellt. I vilken mån det har tillämpning på situationen enligt regeringsförslaget beror på hur samarbetsavtalet kommer att se ut i verkligheten och hurudant »samröret» blir mellan de två olika enheter, som han för sin del önskade skulle vara helt skilda. Finansministern sade att det gäller befarade saker och att vi nu borde ge företaget en chans. Men när man inrättar en ny organisation måste man väl alltid ange vad man anser vara de rätta riktlinjerna och därmed får de största utsikterna att uppnå ett gott resultat. Det är bara denna fråga om klarare riktlinjer för verksamheten som här diskuterats. Den diskussionen kan man inte vänta med tills olägenheter som kunnat undgås eventuellt visar sig. Man måste försöka ange de stora dragen redan på detta stadium för att sedan studera utvecklingen. Det skulle glädja mig, om finansministern ville medverka till en analys av utvecklingen, konkurrensförutsättningarna för SRA däri inbegripna.

Herr talman! I det nu aktuella utlåtandet från statsutskottet behandlas frågan angående organisation m.m. av försvarets rationaliseringsverksamhet jämte motioner. Enligt min mening har denna fråga en stor principiell betydelse, och jag skall ge några skäl för denna uppfattning. Riksdagen har ju också tidigare sysslat med frågan om militär rationaliseringsverksamhet.

Genom att det funnits eit gemensamt organ för den civila och den militära rationaliseringen ha nämligen erfarenheter på likartade områden kunnat direkt och ömsesidigt utnyttjas i rationaliseringsarbetet. Nämndens expertpersonal har vidare genom samverkan mellan den civila och den militära avdelningen kunnat utnyttjas på ett smidigt och ekonomiskt sätt, då det gällt att utjämna olikheter i arbetsbelastningen på de båda sidorna. Enligt utredningens uppfattning äro icke heller de förhållanden, som råda inom försvaret, så särpräglade att några fördelar skulle stå att vinna med att inom någon av försvarets egna institutioner inrätta ett särskilt rationaliseringsorgan med uppgifter motsvarande dem, som nu ankomma på organisationsnämnden. På grund av anförda skäl anser utredningen att det centrala rationaliseringsorganets arbetsområde liksom hittills även bör innefatta jämväl försvarsväsendet.» Riksdagen beslöt så sent som år 1960, när det nuvarande statskontoret bildades, i linje med nyssnämnda uttalande.

Samma principer synes böra gälla i fråga om ledningen av rationaliseringsarbetet. Detta innebär att verken, vart och ett på sitt område, svarar för att de genom intern rationalisering uppnår ett effektivt utnyttjande av de resurser som ställs till deras förfogande, medan Kungl. Maj:t har att ange mål och avdela resurser för myndigheternas verksamhet och därigenom ytterst svarar för strukturrationaliseringen. » Försvarsdepartementets ansvarsområde omfattar frågor om samordning inom totalförsvaret. I likhet med depårtementschefen finner utskottet naturligt att till dessa samordningsfrågor även räkna samordning av rationaliseringsverksamheten inom =<totalförsvaret.» Utgående från denna grundsyn kommer utskottsmåjoriteten fram till att ett fristående verk, försvarets rationaliseringsverk, kan godtagas. Men denna grundsyn kan väl också tänkas bli anlagd på andra departement och andra verk? Skall vi t.ex. få undervisningsväsendets rationaliseringsverk, socialstyrelsens rationaliseringsverk och arbetsmårknadsstyrelsens rationaliseringsverk? Vad blir då kvar av samlad erfarenhet och av möjligheter att utjämna olikheter i arbetsbelastningen i statens nuvarande rationaliseringsverk, statskontoret? Och vad blir kvar av varje verks och myndighets fulla ansvar för sin effektivitet? Enligt min mening måste varje verk och myndighet ha ett direkt ansvar för effektiviteten inom sitt område och därför också ha goda rationaliseringsresurser. All expertis inom rationaliseringsfacket kan dock inte finnas vid olika verk och myndigheter utan bör vara samlad i ett fristående verk, vars arbetsområde i princip bör omfatta hela statsförvaltningen, såsom fallet är med det nuvarande statskontoret. Detta »expertverk» skall biträda verken och myndigheterna i den rationaliseringsverksamhet som ifrågavarande instanser är ansvariga för och naturligtvis också utföra de rationaliseringsundersökningar som Kungl. Maj:t kan fatta beslut om. Det väsentliga ur effektivitetssynpunkt är dock att ansvaret för den interna rationaliseringen fullt ut ligger hos verket eller myndigheten. Detta är för mig lika naturligt som att Kungl. Maj:t har rätt att ge anvisningar och direktiv till underställda myndigheter och ta det politiska ansvaret för sina order. Det förefaller mycket osannolikt att en uppdelning av statskontorets nuvarande verksamhet på två eller med tiden flera verk skulle leda till en ökad effektivisering av = statsförvaltningen. Motsatsen blir med säkerhet fallet. Detta torde vara huvudskälet till att vid remissbehandlingen av departementspromemorian enligt proposition nr 35 »flertalet myndigheter fortfarande ställt sig avvisande till tanken på ett fristående rationaliseringsorgan för försvaret». Vidare heter det i propositionen: »I allmänhet föreslår man att de centrala rationaliseringsresurserna också i fortsättningen skall hållas samman inom statskontoret.» Propositionen innehåller heller ingen på fakta grundad redovisning över brister i den nuvarande organisationen av rationaliseringsverksamheten. Herr talman! Den nuvarande ordningen inom den militära rationaliseringsverksamheten bör inte frångås. Av de militära myndigheternas remissyttranden framgår att erfarenheterna av hittillsvarande samarbete genomgående varit goda. Dessutom motiverar det statsfinansiella läget sträng återhållsamhet i fråga om utvidgning av den statliga administrationen. I förrgår beslutade riksdagen att inrätta ett nytt ämbetsverk — värnpliktsverket — och utskottsmajoriteten förordar att vi i dag skall inrätta ännu ett nytt ämbetsverk, vars uppgifter kan hänföras till ett redan befintligt ämbetsverk och till redan befintliga myndigheter. All erfarenhet visar att ett nytt ämbetsverk ganska snart också medför ökade kostnader, som vida överstiger de kalkyler som presenterats när riksdagen fattat beslut om verket.

Samtidigt stärktes överbefälhavarens inflytande på de förbandsproducerande funktionerna. Överbefälhavaren fick också då till sitt förfogande en allsidigt sammansatt försvarsstab, utformad främst med tanke på operativt krigsförberedelsearbete och långsiktsplanering. Vi i högerpartiet vill därför förorda att riksdagen avslår Kungl. Maj:ts föreliggande organisationsförslag. De ekonomiska resurserna för rationalisering behöver emellertid förstärkas. Därför bör, enligt vår mening, samma belopp som föreslagits för det nya rationaliseringsinstitutet anvisas som ett särskilt anslag under fjärde huvudtiteln, benämnt Rationaliseringsverksamhet inom försvaret. Vi förutsätter att kostnaderna för statskontorets militära enhet skall bestridas ur detta anslag. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har anslutit mig till den reservation som är fogad vid detta utlåtande därför att jag sedan många år haft tillfälle att delta i den verksamhet som det här gäller. Den startades efter en militär besparingsutredning. Jag vill minnas att det var 1943. Vederbörande organ kallades statens organisationsnämnd, och den tog sikte enbart på militär rationalisering. Det blev en ganska omfattande apparat, som slog mycket bra ut. Statens organisationsnämnd fick i uppdrag att även på den civila statsförvaltningens stora område igångsätta rationaliseringsun dersökningar av liknande typ som i det militära. De militära rationaliseringsutredningarna är alltså så att säga moder till de civila. Dessa sammanhölls inom statens organisationsnämnd ända till den stora nyorganisationen av staiskontoret 1960. Då flyttades rationaliseringsverksamheten till statskontoret, och där inrättades en speciell militär avdelning, som har verkat hitintills. Häromåret tillsattes så inom försvarsdepartementet en utredning beträffande ett rationaliseringsinstitut i anslutning till detta departement. Organisationsnämnden sorterade på sin tid, precis som statskontoret gör nu, under finansdepartementet. Nu ville man alltså ha in rationaliseringsverksämheten under försvarsdepartementet. : Detta är såvitt jag har kunnat upptäcka det enda argument i sak som har anförts för att ta bort den militära rationaliseringsverk” samheten ur statskontoret: Och detta är snarast principiellt ohållbart. Jag har också kunnat finna som ett motiv:' ått man har behov av att på detta sätt lösa vissa personfrågor; men skall man bygga upp ett nytt, ganska stort ämbetsverk bara därför att man har svårt att placera vissa människor? Inger har kunnat påvisa att denna verksamhet inom statskontorets ram på något sätt hår varit mindre lyckad. Tvärtoni får det lov att sägas att det utmärkta samarbete som under alla dessa år har kunnat etableras mellan statskontoret och de militära myndigheterna på olika nivåer har varit en borgen för att denna verksamhet har gått bra och åt skattebetalarna inbesparat stora belopp. Att dei skulle bli några bättre resultat i den delen inom försvarsdepartementet har man anledning att betvivla. | På militärt håll är man inte särskilt intresserad av denna överflyttning — tvärtom har de flesta remissinstanser gått emot den — medan man däremot har gynnsamma erfarenheter 'av statskontorets verksamhet. En förutsättning, för att inte säga ett livsvillkor för ra tionaliseringsverksamhet — i varje fall inom svensk statsförvaltning, där jag har följt den —, är att den bedrivs i enighet och samarbete. Det är tvivelaktigt om det kommer att bli så hädanefter. Jag har inte kunnat förstå annat än att det praktiska rationaliseringsarbete som skall utföras i fortsättningen måste tillgå så att till det nya institutet överflyttas den personal som är utbildad inom statskontoret och där nu har sin verksamhet. Det är, herr talman, i korthet av dessa skäl som jag alltsedan dessa propåer började dyka upp har ställt mig tveksam. Det har gjorts utredningar i olika varianter, men man har inte kunnat hitta någon utredningsman som från början har funnit Columbi ägg. Olika uppslag har underkänts tills detta nu har framförts, och det har inte heller vunnit sådan anklang att det i och för sig ger anledning till ett helt nytt, stort ämbetsverk. Jag har också inom statskontoret reserverat mig mot denna tanke att bryta sönder den statliga rationaliseringsverksamheten i två helt skilda enheter utan kontakt med varandra, eftersom de kommer att sortera under olika departement. Därför har jag också anslutit mig till reservationen om avslag på detta förslag. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Som motionär i detta ärende vill jag framföra några synpunkter. När den militära rationaliseringsutredningen år 1965 avlämnade sitt befönkande utsattes detta för en förödande kritik vid remissbehandlingen. Av de 25 remissinstanser som yttrade sig avstyrkte samtliga utom två. Alla remissmyndigheter var dock i princip eniga på en mycket väsentlig punkt, nämligen att statskontoret även i fortsättningen borde vara statsförvaltning ens gemensamma rationaliseringsorgan. Departementschefen ansåg också i 1966 års statsverksproposition att utredningen i dess dåvarande skick inte kunde läggas till grund för en proposition i ärendet. Därför föreslog departementschefen att en bearbetning av utredningen skulle företagas inom departementet. Med hänvisning till att remissinstanserna hade varit kritiska föreslog jag och några med mig i en motion att hela ärendet skulle göras till föremål för en ny förutsättningslös utredning. Statsutskottet följde emellertid departementschefens linje. Överarbetningen har nu verkställts. Den promemoria som utarbetats inom försvarsdepartementet innehåller inga större nyheter, om man bortser från att namnet nu ändrats. I stället för rationaliseringsnämnd, som beteckningen tidigare var, är benämningen nu rationaliseringsinstitut. Promemorian har också remissbehandlats. Av de 20 myndigheter som nu yttrat sig över den är det endast tre som har funnit förslaget godtagbart. Det märkliga är att försvarets samtliga remissinstanser, utom civilförvaltningen, vilken man måste säga intar en mellanställning i detta ärende, har avstyrkt förslaget. Detta är, såsom tidigare framhållits här i debatten, inte populärt bland de myndigheter som berörs av detsamma. För närvarande handhas den militära rationaliseringen av en avdelning inom statskontoret. Såsom flera remissinstanser framhållit är den militära rationaliseringen icke av sådan särpräglad natur att den inte kan handhavas av statskontoret, som handlägger den övriga rationaliseringsverksamheten inom statsförvaltningen. Rationalisering behövs; det är vi alla överens om. Men sådan pågår också kontinuerligt. Det är ingen nyhet inom det militära området, såsom herr Ståhl här senast har verifierat, lika litet som det är någon nyhet inom den övriga statsförvaltningen. Många idéer, förslag och uppslag till rationalisering på samtliga militära nivåer finns. Man är medveten om att mycket kan göras inom förbanden, inom staberna och inom förvaltningarna. Jag kan bara nämna sådana områden som byggnadsområdet beträffande förläggningar och inredningar av kaserner jämte övningsfält — som nu kräver en helt annan storlek än vad som behövdes förr, beroende på den stora rörlighet som nutida militära förband har och som medför att stora områden erfordras för att kunna genomföra realistiska övningar. Det är vidare tekniska anordningar för utbildningen på våra strids-, skjutoch övningsfält, utrustning för inomhusundervisning m.m. Även på utbildningsorganisationens område finns det mycket att uträtta för att nå fram till lämpligare utbildningsenheter. Listan skulle kunna göras mycket lång. Jag vill också säga att det inte är förmåga eller vilja som saknas när det gäller att genomföra alla dessa uppslag, utan att det är resurserna som fattas; det är pengarna som behövs. Om man satsade de miljoner, som nu föreslås för att organisera och underhålla ett nytt stort statligt ämbetsverk, på direkta rationaliseringar, skulle redan detta enligt min uppfattning ge ett gott utbyte. Organen för rationaliseringen finns också. Den militära enheten inom statskontoret, som tidigare nämnts, med hela den expertis och utrustning som står till dess förfogande, existerar ju redan. Kungl. Maj:t har till sitt direkta förfogande en planeringsoch rationaliseringsdelegation i departementet. Där finns också planeringsoch budgetsekretariat. Flera remissinstanser, bl.a. arméförvaltningen, har även framhållit detta: organisationen finns redan, men det är de ekonomiska resurserna som saknas eller är otillräckliga. Då synes det mycket naturligt att man hade förstärkt de anordningar och de organisationer som existerar i stället för att bygga upp ett helt nytt statligt verk. Sådana lider vi, som vi alla känner till, ingen brist på. Herr talman! Man har anledning att fråga sig varför det är så bråttom och varför det är så angeläget att skapa ett fristående rationaliseringsverk. är det möjligen, såsom det skymtat i debatten utanför detta hus, en begynnelse till att vi får en politisk försvarsstab med en civil ÖB vid sidan av den militäre? Jag tror att vi alla är överens om att militär, polis och över huvud taget all statlig verksamhet skall vara neutral i förhållande till de politiska meningsriktningarna inom landet, oberoende av vilket politiskt parti som för närvarande sitter vid makten. Politisk infiltration kan inte godtagas på något av de statliga områdena. Konsekvenserna härav behöver jag inte utforma närmare. Statskontoret är därför med sin självständiga ställning ett lämpligt organ att leda rationaliseringen liksom hittills inom såväl den militära som den civila statsförvaltningen. Det måste också vara rationellt med ett organ som handhar statsförvaltningens rationalisering. Som här tidigare sagts var det vid 1960 års riksdagsbeslut en grundläggande princip att man skulle gå in för en integration av den statliga rationaliseringsverksamheten vad gäller civilt och militärt. Att sammanslå och samordna för att få större enheter på praktiskt taget alla områden är också dagens melodi. Här tar man nu ett steg tillbaka i utvecklingen mot integration av civilt och militärt. Man splittrar statskontorets rationaliseringsresurser på två ämbetsverk. Skall vi fortsätta på denna linje kan man vänta sig, såsom herr Petersson här tidigare har sagt, att även övriga statliga verk vill ha var sin egen rationaliseringsavdelning. Man kan fråga sig om detta är regeringens framtida arbetslinje. Herr talman! Det finns också många oklara punkter i propositionen, där tankegångarna inte går att följa upp. Det kan naturligtvis bero på mig, men jag tror att det är svårt för var och en av oss. Framför allt går det inte när det gäller den framtida utvecklingen av rationaliseringsinstitutet och vad man avser. Man kan t.ex. fråga sig hur stort rationaliseringsverket skall bli. Jag ber att ur proposition nr 35 få citera följande på s. 18: »I den mån de resultat som nås tyder på att ytterligare vinster finns att hämta genom förstärkning av rationaliseringsresurserna bör dessa successivt byggas ut.» Ja, men hur långt? En annan fråga gäller: Hur långt ner inom försvaret skall institutets befogenheter och direkta ingripanden gå?

Man kan också fråga sig hur styrelsen för rationaliseringsinstitutet skall sammansättas och hur stor den skall bli. Herr talman! Detta var några av de frågor som jag finner icke vara besvarade i propositionen. Det finns många fler. Nog synes det som om det, i enlighet med det förslag vi hade vid 1966 års riksdag, hade varit befogat att man hade fått en ny förutsättningslös utredning til stånd. Då hade man kunnat bringa klarhet i flera av de punkter som nu är dunkla. Då hade man också kunnat få erfarenheter av de många omorganisationer och rationaliseringar som har genomförts på det militära området under de senaste åren. Låt mig bara nämna den vi beslutade för ett par dagar sedan och som gäller inskrivning och redovisning av värnpliktiga. Vi har försvarets kostnadsutredning, den förestående omorganisationen av :materielverken m.fl. Det skulle, herr talman, vara mycket att tillägga om ansvarsfördelningen mellan det nya rationaliseringsinstitutet och försvarsledningen samt deras respektive befogenheter — frågor som vid sin tillämpning kan komma att sprida både misstämning och irritation bland försvarets personal. även om denna — vilket jag är fullt övertygad om — till 100 procent kommer att lojalt samarbeta med rationaliseringsinstitutet, kommer den nya ordningen inte att bidra till att höja effektiviteten i den utsträckning som vi borde ha anledning att vänta för de miljoner vi satsar på det föreslagna rationaliseringsinstitutet. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Av vad som sagts i denna debatt framgår med all önskvärd tydlighet att behovet av en effektiv rationalisering inom försvaret inte kan ifrågasättas. Det råder också enighet mellan utskottsmajoriteten och reservanterna om det anslagsbelopp som skall anvisas under fjärde huvudtiteln. Det är närmast sättet för verksamhetens bedrivande som föranleder meningsskiljaktigheter. Herr Petersson hänvisade till att de militära rationaliseringsuppgifterna för en del år sedan överfördes till statskontoret.

De riktlinjer som då drogs upp innebär — och det understryks i propositionen och utskottsutlåtandet — att det ankommer på varje myndighet att svara för sin interna rationalisering så att de resurser som ställs till förfogande kan utnyttjas på mest effektiva sätt. I enlighet med intentionerna och föreskrifterna i den allmänna verksstadgan ingår häri den s.k. vardagsrationaliseringen. På regeringen ankommer att ange mål och avdela resurser för myndigheternas verksamhet. Därigenom ligger ansvaret för strukturrationalisering och andra mer vittsyftande rationaliseringsåtgärder på regeringen. Härför erfordras givetvis data och annat beslutsunderlag, som måste skaffas fram utanför departementens organisation. Herr Oskarson ansåg att denna verksamhet skulle kunna bedrivas av myndigheterna själva. Jag tycker detta är en ganska verklighetsfrämmande tanke; myndigheterna har väl sällan några ambitioner att avskaffa sig själva om det skulle visa sig erforderligt. Det har visat sig att den nuvarande organisationen inte är till fyllest. Herr Ståhl sade för ett par dagar sedan i en debatt om värnpliktsverket — han hade även väckt en motion i frågan — att man måste följa utvecklingen på detta område och gå in för en annan organisation om så skulle befinnas lämpligt. Detsamma gäller den fråga vi i dag diskuterar. Vi har nu vunnit erfarenheter av de gångna årens verksamhet, och inte minst den departementsreform, som vi genomförde för tre år sedan, påkallar ändringar av organisationen. Under de tre senaste åren har det gjorts omfattande utredningar om hur samordningen av ifrågavarande arbete mellan departementet och statskontoret bör ske. Den första utredningen, som avlämnade sitt betänkande i slutet av 1965, utsattes — det har redan tidigare nämnts i debatten — för en mycket stark kritik från remissinstanserna. Regeringen beslöt med stöd av riksdagens uttalande 1966 att en överarbetning skulle göras. Det är vad som skett. Man har tagit hänsyn till den kritik, som riktades mot den första utredningen, och man har presenterat olika alternativ. Herr Petersson påtalade, att flertalet remissinstanser har gått emot även den nya utredningen. Det är riktigt att huvuddelen av de militära remissinstanserna har gjort det. De företräder i stort sett de synpunkter som reservanterna har. Däremot har i detta sammanhang så betydelsefulla remissorgan som statskontoret självt, riksrevisionsverket. TCO:s statstjänstemannasektion och LO ställt sig bakom det förslag, som Kungl. Maj:t framlagt och som utskottsmajoriteten nu anslutit sig till. En viktig fråga att ta ställning till i detta sammanhang är huruvida rationaliseringsverksamheten skall ligga kvar inom statskontoret eller brytas ut och handhas av ett självständigt verk. Det är klart att det kan åberopas skäl för att verksamheten fortfarande hålles samman inom statskontoret. Men såväl utredningen som statskontoret har pekat på den avsevärda omfattning som krigsmakten har. Man har även pekat på verksamhetens särpräglade karaktär och på behovet av att samordna planeringsoch rationaliseringsverksamheten. För att belysa omfattningen av denna verksamhet vill jag nämna att försvaret har över 60 000 anställda och en materielupphandling som belöper sig till omkring 2000 miljoner kronor. Av den samlade statliga investeringsverksamheten ligger en tredjedel inom försvarets verksamhetsområde. Det är vidare synnerligen väsentligt att rationaliseringsorganet lyder under Kungl. Maj:t i försvarsdepartementet och att det gentemot de militära myndigheterna har en fristående ställning. Det ger möjlighet till självständighet samtidigt som all önskvärd samordning kan åstadkommas på det mest smidiga sättet. Herr Oskarson tog i detta sammanhang upp frågan om styrelsens sammansättning. Beslut i den frågan ankommer inte på riksdagen utan på Kungl. Maj:t. Men efter vad jag erfarit avser man att statskontoret skall vara representerat i den nya styrelsen. Detta är synnerligen väsentligt för att man skall få fram den önskvärda och enligt min uppfattning även nödvändiga samordningen mellan statskontoret och det nya rationaliseringsverket på det militära området. Herr Petersson undrade hur det skulle se ut om motsvarande principer skulle tillämpas på andra områden inom statsförvaltningen. Till det vill jag säga att är det så att man finner att det skulle ge en rationaliseringseffekt så skall man väl inte dra sig för att tillämpa dessa principer även där. Men som jag tidigare antytt är ju denna verksamhet inom försvaret av en helt annan storleksordning än på något civilt område. Det viktigaste är att de resurser som avdelas för försvaret utnyttjas optimalt. Ett energiskt och målmedvetet rationaliseringsarbete är ett av medlen att nå detta mål. Inte minst under de omställningar som för närvarande pågår inom försvaret är det nödvändigt att denna verksamhet följs upp. Detta arbete måste ske i nära samverkan med försvarsdepartementet.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
Herr talman! Jag håller med herr Gustafsson i Uddevalla om att det inte är anslagets storlek vid diskuterar, och det är inte heller behovet av rationalisering. Vad vi diskuterar är hur medlen för rationalisering skall komma till bästa användning. All erfarenhet visar att nya verk har en tendens att snart bli mycket dyrare än man förutsatte vid starten. Herr Gustafsson tog också upp departementens nya arbetsformer enligt 1965 års beslut. Ett faktum är ju att antalet anställda på departementen sedan den reformen genomfördes har ökat starkt. Enligt statistiken hade departementen 1956 ungefär 570 anställda, 1964 hade de 842. Under åtta år ökade alltså antalet anställda på departementen med 47 procent. Men från 1964 till 1967 har antalet ökat med ytterligare mer än 400, d.v.s. med cirka 50 procent på tre år. Skall vi därtill också införa ett rationaliseringsverk för varje departement — en tanke som herr Gustafsson inte var främmande för — blir det nog en hel del folk som kommer att syssla med vad som kallas rationalisering. Som jag ser det finns det ett stort behov inom statsförvaltningen att hålla samman rationaliseringen i ett organ, nämligen statskontoret. Det nya med den föreslagna anordningen är att man inför ett rationaliseringsverk som kommer att stå mellan Kungl. Maj:t och en annan myndighet. Det organet skulle inte behöva följa direktiv eller anvisningar från den redan befintliga myndigheten, men denna skulle ha skyldighet att hos det nya organet begära rätt att vidta vissa slag av egna åtgärder. Då frågar jag herr Gustafsson: Vilken myndighet har det fulla rationaliseringsansvaret?
Herr talman! Herr Petersson menar att om man skapar nya ämbetsverk ställer det sig dyrare och att man därför bör låta verksamheten ombesörjas av myndigheterna själva. Departementschefen liksom utskottsmajoriteten hävdar den motsatta uppfattningen: vi tror att det kommer att betala sig att inrätta detta verk. Det är ju detta som är förutsättningen för verkets inrättande. Vi tror också att rationaliseringsverksamheten blir effektivare, om den sköts av ett utanför myndigheten stående verk som ändå ligger inom försvarets område och som helt förutsättningslöst får granska de uppgifter det här är fråga om. Vidare nämner herr Petersson att det inom departementen har blivit flera anställda. Det är inte den frågan vi be handlar nu och de siffror som herr Petersson nämnde är inte relevanta; vi har ju också fått en avsevärt ökad omfattning på statsverksamheten under senare år. Herr Petersson påstod att jag hade anslutit mig till tanken att varje departement skulle få ett sådant här rationaliseringsinstitut. Det är en missuppfattning av herr Petersson. Jag sade att om det skulle visa sig att det skulle betala sig kan man mycket väl överväga en sådan tanke. Men jag pekade också på att försvaret står i en särställning i detta avseende. Antalet anställda är där över 60 000, totalupphandlingen rör sig om ett par miljarder och investeringsverksamheten omfattar en tredjedel av statens totala investeringsverksamhet. Det är detta som motiverar att man inrättar ett särskilt organ för rationaliseringsverksamhet. Tanken att sammanföra detta verk med något annat organ inom försvarets verksamhetsområde vill jag inte påstå vara felaktig. Departementschefen har varit inne på att man exempelvis skulle kunna samordna verksamheten med civilförvaltningen, men av skäl som har åberopats i utskottet är detta för närvarande inte lämpligt.